Herr talman! Nej, Anna-Greta Leijon och övriga talare, jag är förvisso icke nöjd, och till det skall jag strax återkomma. Men låt mig först ta upp ett par mer konkreta ting.

Det finns alltså generellt ett behov från många företag av att anställa skolade yrkesarbetare. Angående Finnboda Varv upprepar jag det jag sade, att regeringen på begäran av riksdagen har tillsatt en delegation som skall utreda de mindre och medelstora varvens situation. Det är en utredning som skall vara klar i höst, och det är naturligt att vi först då tar ställning, i det större sammanhang som omfattar alla de mindre och medelstora varven och inte bara Finnboda.

Jag vill vidare säga att om man lyckas med detta som det förefaller lovande projekt så står frågan om var Svenska Varv skall förlägga produktionen öppen. Finnboda Varv med sitt kunnande på området finns med i bilden, men ännu har man icke kommit till det stadiet att ett beslut kan fattas. Låt mig emellertid tala litet mera allmänt om det tema som alla tre talarna har berört, nämligen frågan om nedgången i industrisysselsättningen i Stockholm. Det är ett faktum att industrisysselsättningen i Stockholmsregionen har gått ner. Det skedde både tidigare under 1970-talet, och det har skett under de tre senaste åren, men då, som jag sade tidigare, mindre än för riket i dess helhet. Detta framgår bl.a. av statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar. Det är alltså ett allmänt fenomen som också har fått utslag i Stockholm. Jag vet från tidigare debatter — och det har framgått även av denna debatt — att man både inom Metall och på andra håll beklagar den här utvecklingen, och det kan jag mycket väl förstå. Man menar att det blir en sämre balans inom denna region när tillverkningsindustrin går tillbaka och samtidigt servicesektorn ökar så starkt. Till en del är detta ett allmänt svenskt fenomen, men det är mer utpräglat här i Stockholm. Det beror alltså till stor del på att servicesektorn ökar så ovanligt starkt här i Stockholm. Detta är ju en utveckling som är till gagn för regionen som helhet, även om den medför en viss obalans. De flesta regioner i landet skulle med stor glädje notera om deras servicesektor, däribland den offentliga sysselsättningen, genomgick en så stark ökning som har skett i Stockholm. Det är ändå inte rimligt att tänka sig att regeringen skulle försöka att särskilt befordra industrisysselsättningen just i Stockholmsregionen i den mån detta vore möjligt. Trots vad någon av talarna sade skulle detta inte kunna undgå att påverka sysselsättningen i mer drabbade regioner runt om i landet. Det är en uppfattning som torde vara allmän här i denna kammare; ett par av talarna nämnde också utflyttningen av industrisysselsättning från Stockholmsregionen till andra regioner i landet som en av förklaringarna till det som har skett. En annan förklaring är att det rör sig om en strukturutveckling, som är ofrånkomlig och där starkare krafter verkar än några myndigheter kan åstadkomma. Låt mig som exempel ta LM Ericssons strukturkris, som Sivert Andersson nämnde, på grund av övergången från mekaniska produkter till elektroniska produkter. Om L M Ericsson inte så framgångsrikt hängt med i den utvecklingen hade detta land som helhet blivit betydligt fattigare, eftersom denna produktion är en av våra viktigare skapare av exportvalutor och av sysselsättning. Men låt mig återkomma till Anna-Greta Leijons, Tore Claesons och Sivert Anderssons påståenden att jag är nöjd och belåten med utvecklingen och att jag är okänslig för problemen. Nej, det är jag inte. Hur skulle man kunna vara nöjd med en utveckling som innebär minskad sysselsättning och en betydande arbetslöshet, särskilt bland ungdomen? Denna regering kan inte vara nöjd med detta lika litet som föregående regeringar och lika litet som regeringarna runt om i västvärlden, som alla måste konstatera att de här Nr 144 problemen föreligger, även om mycket få av dem — om ens någon — gör så Måndagen den stora insatser genom arbetsmarknadspolitiken för att lätta konsekvenserna 14 maj 1979 för de drabbade. Det viktigaste vi kan göra för att stödja och stärka utvecklingen också i Stockholmsregionen är att bedriva en förnuftig allmän ekonomisk politik, inte för någon speciell region utan för hela landet, en politik som bevarar och stärker industrins konkurrenskraft. Det är den viktigaste insats vi kan göra — också för Stockholmsregionens tillverkningsindustri.
Herr talman! Först skall jag något kommentera industriministerns resonemang om Stockholmsregionens tillväxt. Han anser att den utveckling som vi talar om i dag beror på servicesektorns tillväxt. Det beror naturligtvis på vad man jämför med. Räknar man industrisysselsättningen i procent av den totala sysselsättningen får man ert resultat. Men jag rekommenderar industriminister Huss att jämföra hur många människor som är sysselsatta inom tillverkningsindustrin i dag med förhållandena för 5, 10, 15 eller rent av 20 år sedan. Om man gör en sådan jämförelse tror jag att t.o.m. industriminister Huss så småningom blir övertygad om att det vi nu säger om problemen i Stockholmsregionen är en verklighet som rör människorna. Det är alltså inte fråga om procentuella andelar av arbetsmarknaden. Jag vill påminna om en farhåga som vi med skärpa tidigare har framfört nämligen att utarmningen av industrisysselsättningen i Stockholmsregionen får till följd att mängder av människor inte kan få arbeten som de är lämpade för och som deras håg står till. Det är en utveckling som vi måste motarbeta. Det måste vi göra inte bara för de människors skull som bor i Stockholmsregionen och inte heller för regionen som sådan, utan för hela landet. Vad vi riskerar — och det finns redan tendenser till det — är att människor som inte kan finna en vettig sysselsättning ägnar sig åt annat, och det kan leda till svårartade samhällsproblem, som man kan resa till Amerika och titta närmare på. Där finns stora städer vars centra är stora hål och där det finns mängder av nedbrända fastigheter — en förslumning utan all like. Vi måste i tid hejda en utveckling åt det hållet. Jag kommer så till frågan om Maskinverken. I och med att Maskinverken läggs ned kommer en grupp mycket yrkeskunniga, specialutbildade människor att lämna företaget. Jag kan försäkra industriministern att de specialkunskaper som de haft möjlighet att utveckla i sitt arbete på Maskinverken kommer de inte att kunna utnyttja i sina nya arbeten. Vi vet att när företag av den här typen läggs ned kommer de anställda att efterfrågas av speciella företag, och det krävs då en hög grad av samordning och stora insatser för att arbetet skall passa den som skall sysselsättas — annars fungerar inte det hela. Vad jag genom denna interpellation ville veta var om industriministern avser att på något sätt ta initiativ för att behålla den här arbetskraften i de lokaler som finns där ute och där också arbetskraften nu är tillgänglig. Jag är 143 medveten om att detta är utomordentligt bråttom. Efter hand kommer de anställda att hoppa av från det här företaget. Bristen på yrkesutbildad arbetskraft i Stockholmsregionen hänger direkt samman med att människor som en gång blivit brända på det här sättet sökt sig till andra branscher. De går inte tillbaka till en industri där de inte kan känna trygghet för framtiden.
Herr talman! Jag ställde egentligen bara tre konkreta frågor till industriministern, men han har lämnat ett generellt svar till oss tre debattdeltagare. Hans besked gick i stort sett ut på att regeringen inte är nöjd med situationen i Stockholms län. Jag frågade om industriministerns syn på det fortsatta stödet till Datasaab AB i Järfälla med dess 1 100 anställda. Vidare frågade jag om industriministern nu hade tagit del av förslaget från de anställda vid Maskinverken, vilket skulle möjliggöra fortsatt sysselsättning i Kallhäll i de befintliga lokalerna. Låt mig erinra om att vad det gällde var att utveckla anläggningar för alternativ produktion, vilket skulle kunna ge sysselsättning i både Kalhäll och Göteborg. Maskinverken gör bl.a. industriångpannor, hetvattenpannor, avgaspannor, oljeförbrännare och nu senast en panna för sopförbränning, som skulle kunna bli en produkt bl.a. för kommunerna i länet.

Sedan säger industriministern att arbetskraftsundersökningarna visar att Stockholms län ligger något bättre till än landet i övrigt då det gäller sysselsättningen och att läget inte är lika besvärligt som tidigare. Enligt arbetskraftsundersökningarna ökade sysselsättningen i länet under åren 1970-1977 inom tjänstesektorn med 79 000, medan den under samma tid minskade med 32 000 i de s.k. varuproducerande näringsgrenarna. Mer än hälften av denna minskning drabbade byggnadsbranschen. Som vi tidigare har varit inne på minskade under perioden antalet sysselsatta inom tillverkningsindustrin totalt inom regionen med 10 000.

Herr talman! Industriministern upprepade att han tyckte att försäljningen av Svenska Maskinverken till Götaverken Ångteknik var en riktig affär med, som han säger, hänsyn till att det fanns överkapacitet inom branschen och farhågor för större neddragningar av personal. Genom denna försäljning skulle man kunna skapa ett slagkraftigt nytt företag.

Sedan vidhåller industriministern att läget i Stockholmsområdet egentligen är ganska gott som det är. Han talar om efterfrågan — som länsarbetsnämnden nämner — på yrkeskunnig personal generellt sett i länet. Ja, det är riktigt. Men samtidigt kan man från arbetsförmedlingen i Järfälla, där Kallhäll och Maskinverken ligger, tala om en långsiktigt ökande arbetslöshet. Man kan tala om att långtidsarbetslösheten ökar, att problemen för svårplacerad personal är betydligt större än vad som framgår av statistiken. Och vi kan, som jag sade förut, konstatera att Kallhäll är ett socialt oroligt område i dag.

Det kan aldrig bli bra förhållanden, om det enda som erbjuds är jobb inom kontor, förvaltning och service medan industrijobben försvinner mer och mer. Jag måste säga att jag tycker det är ganska märkliga uttalanden som industriministern har gjort här i dag. Han sade, såvitt jag kommer ihåg, nästan exakt på detta sätt: Det är inte rimligt att tänka sig att regeringen skulle göra något särskilt för industrisysselsättningen i den här delen av landet. Jag har då aldrig tidigare varit med om att en medlem av en regering ansett att en del av landet skall man över huvud taget inte befatta sig med. Men det är tydligen vad industriministern anser — Stockholms län får klara sig hans hjälp förutan. Industriministern kan naturligtvis stå här och säga att han inte är nöjd med utvecklingen. Men det räcker inte bara med det, om man sitter i regeringen. Då fordras det också att man gör mer än att förklara att man inte är nöjd. Herr Huss har tydligen inte för avsikt att någon gång ingripa för att avhjälpa problemen i Stockholmsområdet när det gäller den minskande industrisysselsättningen.
Herr talman! Vad jag har sagt, Anna-Greta Leijon, är att det inte finns skäl till generella åtgärder för den industriella utvecklingen i Stockholms län. Jag betonade däremot att av vikt också för Stockholms län är hur den allmänna ekonomiska politiken här i landet bedrivs i syfte att stärka vår industriella konkurrenskraft och vårt lands möjlighet att hävda sig i jämförelse med de andra industrinationerna. Vi kan ju inte lyfta oss i håret, vi kan inte med speciella åtgärder bistå alla regioner. De flesta regionerna här i landet - jag kan erinra om Norrlandslänen, de andra skogslänen och många andra regioner — har en väsentligt svårare situation än Stockholmsregionen. Där har omfattande specifika åtgärder satts in för att hindra att orter, kommuner och hela län kollapsar. En sådan situation föreligger dock icke i Stockholm. Låt mig gå in på ett par mera konkreta frågor som Tore Claeson tog upp. Beträffande användande av anläggningarna i Maskinverken för alternativ produktion så är detta i första hand en sak för det företag som nu äger Maskinverken, nämligen Svenska Varv. Jag vill emellertid erinra om att hundratals orter och företag i detta land begär att vi skall åstadkomma en alternativ produktion i stället för den som går tillbaka. Detta är önskvärt, men det är också oerhört svårt. Alla vet att det är lätt att framställa önskemålen — de flesta vet också att det är mycket svårt att förverkliga dem. Det är en tidsödande process, och antalet bärkraftiga framtidsdugliga projekt som kan sättas in är mycket begränsat. Det gäller denna regering, det gäller alla andra regeringar, det gäller alla företag som ställs inför detta problem, att det är ett svårt problem. Bristen på yrkesarbetare har berörts. Det är klart att det är en olägenhet att behöva byta arbetsplats. Men hur skall vi klara den industriella utvecklingen i detta land — detta land där vi balanserar på gränsen till vad vi orkar med om vi skall ytterligare försvåra möjligheterna för de expanderande företagen och anläggningarna, ytterligare försvåra deras möjligheter att få arbetskraft? Jag får ofta höra den invändningen från många håll i landet och från, kan jag säga, alla partier, att vi satsar för mycket på olika ingripanden. Samtidigt begärs det att vi skall satsa ännu mera. Vilka blir då möjligheterna för de framtidsdugliga, expanderande företagen att få arbetskraft och få resurser, om man skall mer eller mindre låsa utvecklingen, som ändå på något sätt ligger i botten på en del av de argument som har framförts här i dag? Sivert Andersson uppmanade mig att se på statistiken över Stockholmsregionens industrisysselsättning. Ja, den visar enligt statistiska centralbyrån precis det som Tore Claeson redovisade, nämligen att från 1970 till 1978 har denna sysselsättning minskat med 10 000 personer. Det är mycket, men kvar finns enligt statistiska centralbyråns statistik — det är den som vi tydligen båda har följt en industrisysselsättning i fjol på 142 000 personer. I översikten från länsarbetsnämnden för i år förekommer siffran 146 000. Det är relativt få procent — det erkänner jag — av den totala sysselsättningen i Stockholms län, men det är ju en väldig total siffra — den största i landet. Det betyder också att människor som har en alldeles speciell håg för just tillverkningsindustrin ändå har fler variationer att välja på här än på andra håll i vårt land.
Herr talman! Industriministern säger att han inte kan medverka till speciella åtgärder med anledning av att Maskinverken lämnar Kallhäll och att han inte heller kan medverka till generella industripolitiska åtgärder i Stockholms län. Kvar av det han anser sig kunna medverka till är vad han kallar för en allmänt förnuftig ekonomisk politik. Tyvärr kan vi konstatera att den politiken saknas, att vi inte har någon ökning av antalet lediga platser som vi kan erbjuda de anställda som blivit utan arbete. Trots att man talar om en begynnande högkonjunktur — att många företag får bättre order — så syns det väldigt litet på arbetsmarknaden. När det gäller de lediga platserna står man och stampar vid ungefär samma antal sedan fem sex månader tillbaka. Vi är på väg att hamna i en mycket besvärlig situation på arbetsmarknaden i den här regionen och i landet som helhet. Skall vi kunna komma ur denna situation, behövs det en framsynt industripolitik som omfattar alla delar av landet, inkl. Stockholmsområdet.
Herr talman! Nu hänvisar industriministern till siffran för industrisysselsättningen; den är 142 000 i detta län. Det innebär att vi har haft en minskning med 10 000 under mätperioden 1970-1978. Jag vill påminna om siffran 20 000 som avser minskningen i Stockholm; det kan kanske också bättra på kunskapen om strukturomvandlingens storlek och genomslag. Vi skall även komma ihåg — det tror jag är det allra viktigaste i detta sammanhang - att det inte är så länge sedan det var 200 000 industrisysselsatta. Vi har haft — och har — en utomordentligt kännbar försvagning av arbetsmarknaden inom industrin i den här regionen. Det är beklagligt att industriministern inte anser att regeringen bör vidta några åtgärder i det avseendet. Det regeringsbeslut rörande miljövårdsprogrammet som skall fattas på torsdag måste ju hälsas med mycket stor tillfredsställelse. Jag utgår från att regeringen gör vad den kan för att uppfylla de löften som faktiskt Finnboda Varvs anställda anser sig ha fått när det gäller produktionen av delar av de system det här är fråga om. I ett bolagsstyrelsebeslut från november förra året bekräftades att den s.k. MM-anläggningen även fortsättningsvis skall drivas av Finnboda. Det är alldeles uppenbart att man hyser stora förhoppningar om att det statliga bolaget Svenska Varv skall lägga ut arbeten på det företag som ursprungligen började driva fram dessa planer, vilka sedan har vuxit så att det självfallet är riktigt att fullfölja dem i ett vidare sammanhang. Jag tycker att det är nödvändigt att så sker, och det vore värdefullt om industriministern kunde göra något uttalande i denna sak. Det skulle i varje fall delvis vara ett svar på den fråga som jag ställde i mitt första inlägg, nämligen om industriministern är beredd att verka för att de negativa effekterna av Svenska Varvs försök att lägga ned Finnboda Varv undanröjs. Styrelsebeslutet inom Svenska Varv om nedläggningsplaner har skadat Finnboda Varvs affärsmässiga ställning, och det är angeläget att detta varv får möjligheter att verka på det sätt som riksdagen naturligtvis avsåg när man tillsatte en kommission för att utreda dess framtid.
Herr talman! På frågan om bevarad produktion vid Maskinverken svarar industriministern att det är en sak för det företag som äger Maskinverken. Ja, det begriper faktiskt jag också. Men det var inte det jag frågade om. Jag frågade efter industriministerns syn på de förslag som de anställda gett, på realismen i de förslagen och huruvida man från regeringens och industriministerns sida kan vara beredd att medverka till att pröva dessa möjligheter. Svaret inskränkte sig inte till det jag nu har refererat, utan industriministern sade också att många företag slåss om det man kallar en alternativ produktion.

Den debatt som vi har fört och de problem som vi har tagit upp om den oroande utvecklingen i Stockholms län har tydligt visat att vår region håller på att berövas hela sin industriella bas. Det räcker dess värre inte med det, utan även hela byggsektorn håller mer eller mindre på att skrotas ner. Situationen är väldigt allvarlig, och egentligen skulle jag vilja framställa det på det sättet, att här har man att välja mellan två politiska alternativ för att klara detta. Det ena alternativet är den linje som företräds av industriministern, nämligen att låta marknadskrafterna styra utvecklingen i Stockholms län. För framtiden innebär det då bl.a. en fortsatt avindustrialisering som skapar en alltmer ensidig arbetsmarknad och allt sämre valmöjligheter för bl.a. de ungdomar som går ut i arbetslivet. Det andra alternativet som vpk förespråkar är att man skall ta itu med problemen på ett annat sätt; man tar itu med de framtida möjligheterna och satsar på en ny industripolitik i samhällets regi. Man skall planera med samhällsnyttan och allas rätt till arbete som utgångspunkt i stället för profiten. Valet står kort sagt mellan fortsatt passivitet inför marknadskrafterna och en radikal arbetarpolitik med en annan, en socialistisk, inriktning.
Herr talman!

Det är alltså riktigt att vi har betydligt färre byggnadsarbetare än förut och att det är en utveckling som inte kan få fortgå, för då blir det bekymmersamt. Men situationen nu i Stockholm karakteriseras av länsarbetsnämnden så, att byggaktiviteten under hösten och vintern har varit förhållandevis god och investeringsviljan hög, framför allt inom den offentliga sektorn. Man fortsätter med att tala om att industrins bygginvesteringar visar tendenser att öka. Man förutser en ringa arbetslöshet under prognosperioden och en accentuerad brist på vissa yrkeskategorier, och man räknar upp vilka de är, men man säger också att nyrekryteringen till byggyrkena är svag, vilket uppenbarligen är ett problem. Men vi skall inte gå djupare in på det nu. Låt mig bara, herr talman, tillägga till Tore Claeson att jag glömde att svara på frågan om Datasaab. Datasaab är ett bekymmer därför att verksamheten går med mycket stora underskott. Regeringen har emellertid för en tid sedan klart uttryckt sin vilja att stödja företagets utveckling. Datasaab är nämligen ett tekniskt avancerat företag med en utvecklingskapacitet som det finns anledning att slå vakt om. Vi har konkretiserat detta stöd i en proposition som är framlagd för denna riksdag och i vilken betydande belopp föreslås anslagna för de närmaste åren för den fortsatta verksamheten vid Datasaab. Hur sedan verksamheten skall fördelas mellan Linköping och Järfälla, de två huvudproduktionsorterna, är ett problem som ännu inte har redovisats för mig — man är tydligen ännu inte beredd att komma med förslag rörande den problematiken. Låt mig sedan vända mig till Sivert Andersson, som återkom till statistiken över industrisysselsättningen i länet. Han sade att om man går tillräckligt långt tillbaka, så kan man finna att industrisysselsättningen var bortåt 200 000. Jag har inte nu tillgång till den statistikserien, men jag har här en uppgift om att så pass nyligen som 1968 var sysselsättningen 168 000. Den sjönk sedan på fyra år till 141 000, och sedan har den från 1972 till 1978 med variationer förblivit på den nivån — enligt länsarbetsnämnden är den för i år något högre. Jag behöver inte tillägga att det i varje fall inte var den nuvarande regeringen och inte heller trepartiregeringen som hade ansvaret för vad som skedde mellan åren 1968 och 1972. Jag vill inte gärna använda den formen av pajkastning med siffror, för givetvis tillkommer i det här sammanhanget konjunkturella förlopp, men siffrorna visar att det här inte handlar om vilja och målinriktning, utan det handlar om krafter som är starkare än skiftande regeringar och riksdagar.
Herr talman! Inte heller jag tänkte ta upp någon debatt om bostadsbyggandet i Stockholmsområdet, men eftersom industriministern kom in på detta måste jag konstatera att den mättnad på bostadsbyggandets område som industriministern talar om fanns för några år sedan. Det hade varit bra om den borgerliga regeringen hade upptäckt att den mättnaden förbytts i en bostadsbrist. Då hade vi kanske inte behövt ha den bostadsbrist som vi har i dag i så många av Stockholms läns kommuner. Låt mig säga några ord också med anledning av industriministerns synpunkter på frågan om Datasaab. I anslutning till uttalandet att regeringen är beredd att stödja Datasaab sade industriministern att han när det gäller fördelningen av sysselsättningen mellan de två orter som är aktuella, nämligen Linköping och Järfälla, i dag inte kan uttala sig om detta, därför att företaget ännu inte har redovisat för honom hur man kan tänka sig den fördelningen. Låt mig sluta med förhoppningen att industriministern, när företaget kommer till honom med den frågan, anser sig ha ansvar även för Järfälla kommun.
Herr talman! Jag tackar industriministern för det besked han gav beträffande Datasaab och det svar jag således fick på min fråga, trots att den inte var aviserad.

Om det skulle vara så att industriministern inte är beredd att medverka till att sysselsättningen vid Datasaab i Järfälla kan bibehållas, får väl industriministern rätta mig på den punkten, men om min tolkning är riktig vill jag notera industriministerns uttalande med tacksamhet. Sedan bara ett par ord med anledning av resonemanget om minskningen av bostadsbyggandet. Vi känner till de negativa konsekvenser som den har fått och de oerhört stora problemen — kanske speciellt då det gäller ungdomarna i Storstockholmsområdet och i synnerhet Stockholms kommun, där det f. n. är omöjligt att få en egen bostad.

Hela denna apparat är mer eller mindre sönderslagen, och det kommer att ta lång tid att bygga upp den på nytt, när regeringen har nått så långt att den äntligen har kommit underfund med att det här inte kan få fortsätta. Jag noterade att industriministern har insett att det inte kan få fortgå på det här viset. I sitt inlägg sade han uttryckligen detta, vilket jag noterar som någonting positivt. Jag hoppas att även andra företrädare för regeringen snart kommer underfund med att det måste göras någonting radikalt när det gäller bostadsbyggandet i den här regionen och i det här landet.
Herr talman! Industriminister Huss talade om pajkastning med statistikuppgifter och det är väl i och för sig en målande beskrivning av den här diskussionen. Jag vill emellertid understryka, att när vi uttalar vårt stora bekymmer över utvecklingen av industrisysselsättningen i det här länet, har vi därmed inte sagt att sysselsättningen inom industrin här skall klaras på bekostnad av de andra länen. Vi har inte heller sagt att det är riktigt att sänka sysselsättningsgraden i andra län bara för att Stockholmsregionen skall få sitt. För egen del vill jag gärna ta upp den utomordentligt svåra omställning som L M Ericssons fabriker här i Stockholm har genomfört. Det var ju så, att LM Ericsson under en tvåårsperiod bara på arbetarsidan minskade antalet anställda med 1500 personer. Två av anläggningarna lades ned. Det protesterades inte mot neddragningen, varken från facket eller från det socialdemokratiska partiet i Stockholm. Varför? Jo, på grund av den utomordentligt svåra omställning som LM-koncernen då gick igenom skulle ett bibehållande av samma sysselsättning i Stockholm ha drabbat anställda vid andra företag ute i landet. Vi menar att vi kan få acceptera den typen av omställningar, och det blir säkert flera sådana fall. Men här är det faktiskt fråga om en något annan typ av omställning. I dag undrar många om det var affärsmässigt riktigt att hantera samgåendet mellan Svenska Maskinverken och Götaverken Ångteknik på det sätt som skedde. Effekten blir nämligen att landet kommer att förlora tillverkningskapacitet på det här området, vilket är beklagligt. Vi får alltså en minskad sysselsättning inom den delen av industrin. Så tillbaka till Finnboda. Jag frågade industriministern om det var möjligt att göra ett uttalande, som till någon del kunde ge ett svar på den under debatten ställda frågan om industriministern är beredd att medverka till att den negativa effekten av Svenska Varvs nedläggningsförsök beträffande Finnboda Varv undanröjs. Beträffande SEPS är det utomordentligt att beslut äntligen kommer att fattas denna vecka efter den långhalning och det krångel som förekommit i samband med detta, som de flesta bedömer det, intressanta objekt. Det borde kunna förlösa Finnboda Varv från en del av problemen för framtiden. Nu gäller det att också stryka under behovet att skaffa arbetstillfällen till Finnboda. Man är där av den uppfattningen att det statliga företaget Svenska Varv helt enkelt svälter ut Finnboda Varv. Man anser att det är ganska egendomligt att Götaverken i Göteborg kan ha inhyrd arbetskraft av olika slag på 800-950 personer, medan Finnboda Varv i Stockholm samtidigt har uppenbara sysselsättningsproblem. Man undrar om det är en medveten verksamhet som bedrivs från varvsledningens och industridepartementets sida för att göra det omöjligt att behålla varvet sedan den särskilda kommission som utreder varvens framtid är klar med sitt arbete. Jag vore tacksam för ett besked från industriministern om hur han ser på det här varvets framtid. Jag kan försäkra att det är en fråga som intresserar många.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att medverka till att användningen av blykromatfärg för televerkets, postverkets, vägverkets och SJ:s bilar upphör. Inget av de nämnda verken kräver, som Pär Granstedt uppger, att deras bilar målas med färger som innehåller farliga tillsatser. Inte heller har verken enligt vad jag har erfarit sådana krav på färgen att den måste innehålla blykromat. De eventuella riskerna med användning av blykromathaltiga färger har övervägts inom arbetarskyddsstyrelsen, som är den myndighet som ansvarar för dessa frågor. Något förbud mot användningen av sådana färger har inte utfärdats. I den mån biltillverkarna av arbetsmiljöskäl vill övergå till färg som inte innehåller blykromat hindras de inte av kommunikationsverkens agerande.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga, och det lät ju bra. Den fråga jag ställde byggde på uppgifter i tidningen Metallarbetaren, som hävdade att de här kommunikationsverken ställde sådana krav på kvalitet på de färger man skulle använda att de måste innehålla blykromat. Det påstods vidare att de företag som svarar för denna målning hade tagit fram alternativ som skilde sig litet grand när det gällde färgkvalitet och var väsentligt dyrare men som inte nödvändiggjorde användning av blykromat. Men kommunikationsverken hade inte velat gå med på detta. Här står uppgift mot uppgift. Vilket underlag Metallarbetaren hade för sin artikel har jag naturligtvis av konstitutionella skäl inga möjligheter att ta reda på. Det kan hända att Metallarbetaren har fabricerat detta helt fritt, att det företag som Metallarbetaren varit kontakt med och som verken använder som leverantör har fantiserat fritt eller också att de uppgifter som kommunikationsministern har fått från kommunikationsverken inte stämmer helt med verkligheten. Jag är inte i stånd att bedöma vilken uppgift som är riktig. Jag hoppas ändå att slutresultatet av detta blir att blykromatfärganvändningen försvinner. Och om det blir slutresultatet, vilket är det viktiga i sammanhanget, kan vi bortse från vem det är som kan tänkas fara med osanning — om det är verkens leverantörer, om det är tidningen Metallarbetaren eller om det är verken själva. Det kan också förekomma att man missförstår varandra och tolkar saker och ting på olika sätt, men jag vill inte bedöma den saken. Jag vill slutligen bara uttrycka den förhoppningen att användningen av blykromatfärger kommer att upphöra.
Herr talman! Det må så vara att Pär Granstedt inte vill bedöma vem som far med oriktiga uppgifter, men jag vill notera de insinuationer mot kommunikationsverken som Pär Granstedt har gjort och som jag är något förvånad över.

Herr talman! Jag är inte ute för att insinuera på något sätt. Jag konstaterar bara att här står uppgift mot uppgift, och det måste innebära att någons uppgift inte stämmer. Jag tycker inte att fru Bondestam skall anklaga mig för insinuationer, för då blir jag tvungen att anklaga kommunikationsministern för att insinuera att Metallarbetaren eller de här verkens leverantörer far med felaktiga uppgifter. Vad jag konstaterade var att om vi nu blir av med blykromatfärgerna så behöver vi sedan inte fortsätta diskussionen om vem som haft rätt och vem som haft fel när det gäller dessa uppgifter. Det viktiga är att blykromatfärgerna försvinner från hanteringen.

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har frågat mig om min syn på vissa förhållanden beträffande genomförandet av läkarutbildningen för sjuksköterskor vid Karolinska institutet. Gunnar Biörck frågar också om jag avser att lägga fram något förslag för riksdagen i ärendet. Försöksverksamheten med läkarutbildning för sjuksköterskor inleddes vid Karolinska insitutet höstterminen 1977 på grundval av förslag i 1977 års högskoleproposition. Kännetecknande för utbildningen är bl.a. att förkun skapsnivån hos de studerande möjliggör en förkortad utbildningsgång i förhållande till övriga studerande i läkarutbildning. En förutsättning har vidare varit att de aktuella studerandegrupperna — 30 nyintagna varje hösttermin — kan hållas samman under sin utbildning. Med dessa utgångspunkter har det alltsedan försöksutbildningen startades kunnat förutses att det i övergången till det kliniska utbildningsstadiet skulle uppstå tillfälliga extrabelastningar på de tre utbildningsenheter som skulle ha att bidra till friställandet av den fjärde för försöksgruppernas behov. En sådan extrabelastning inträffar första gången vårterminen 1980 på berörda medicinoch kirurgikliniker. De merkostnader som föranleds av försöksutbildningen har hittills genomgående beaktats i medelsanvisningarna i enlighet med universitetsoch högskoleämbetets förslag, så även för 1979/80. Det ankommer sedan enligt gällande ordning på den berörda högskoleenheten — i detta fall Karolinska institutet — att svara för planering och genomförande av utbildningen. Något ytterligare ingripande av regering och riksdag skall normalt inte förekomma. Vad gäller de konkreta omständigheter som Gunnar Biörck anför i sin fråga harjag inhämtat att man inom Karolinska institutet räknar med att med olika anpassningsåtgärder kunna undanröja eller i vart fall avsevärt mildra de problem som uppkommer vid berörda kliniker. I vissa fall uppges återinträde i studierna efter studieavbrott bland de läkarstuderande kunna senareläggas till påföljande termin. Man anser sig också ha möjlighet att i ökad utsträckning förlägga klinisk tjänstgöring till enheter utanför undervisningssjukhusen. Kurser med så många som 60 studerande uppges därför inte behöva uppkomma. Någon åtgärd från min sida finner jag alltså f. n. inte påkallad.

Herr talman! Tillåt mig att tacka utbildningsministern för hans som vanligt rappa svar. Den anordning som nu hotar den kliniska utbildningen vid Karolinska institutet innebär att den reguljära läkarutbildningen vid tre undervisningssjukhus försämras, medan den särskilda läkarutbildningen för sjuksköterskor i stället privilegieras. Eleverna vid den särskilda utbildningen blir hälften så många som i de reguljära läkarkurserna och får därigenom dubbelt så stort patientantal och dubbelt så mycket handledning. Med hänsyn till sjuksköterskornas tidigare kliniska erfarenhet — något som studenterna i den reguljära utbildningen inte har på detta stadium — blir skillnaden i utbildningskvalitet troligen ännu större. Man måste ju ha klart för sig att dessa två kurser, medicin och kirurgi, är de mest väsentliga i hela läkarutbildningen och att de till stor del utgörs just av kombinerade praktiskt-teoretiska undervisningstillfällen, knutna till patienter. Här kommer alltså varannan reguljär läkarkurs att bli sämre ställd, inte bara i jämförelse med sjuksköterskeläkarna utan också i jämförelse med dem som deltar i den reguljära läkarutbildningen mellanliggande terminer. Klinikcheferna vid de undervisningskliniker som riskerar att drabbas av den här väsentliga försämringen av utbildningsförhållandena har nyligen sammanträffat och utarbetat en skrivelse till Karolinska institutet, i vilken de betecknat den föreslagna anordningen som ogenomförbar — en ståndpunkt som Karolinska institutet tidigare alltid hävdat när det gällt möjligheten att fördela Serafenklinikernas ordinarie undervisning till de andra tre större undervisningssjukhusen. Men nu skall det alltså gå — varannan termin. Av utbildningsministerns svar tycks framgå att studenter i den reguljära läkarutbildningen inte skulle få återinträda i sina studier när de så önskar, utan få vänta ytterligare en termin för att få komma in för att mildra verkningarna av den föreslagna anordningen. Studenterna känner sig lurade, vilket framgår av en ledare, skriven av Medicinska föreningens ordförande, i medicinarnas tidskrift Bukpressen. Där anges att studenterna tidigare av den som varit spiritus rector för läkarutbildningen av sjuksköterskor utlovats att andra sjukhus, som förut ej utnyttjats för utbildning, skulle ställas till denna grupps förfogande. Herr talman! Jag vill betona att jag inte vill komma den förkortade läkarutbildningen av sjuksköterskor till livs. Jag har ett stort förtroende för våra sjuksköterskor och föreställer mig att de som ovanpå sin sjuksköterskeutbildning ger sig in på en lång läkarutbildning måste ha en mycket hög yrkesambition. Däremot tror jag att det är olyckligt att denna studerandegrupp för att vinna en förkortning av studietiden med en och halv termin hålls isolerad från övriga studenter, som är deras blivande arbetskamrater, även om detta till äventyrs skulle medföra en kvalitativt mer gynnad undervisningssituation på kunskapssidan. Jag är övertygad om att det från allmänna synpunkter vore lyckligare, om man fördelade dessa 30 sjuksköterskor på grupper om 7-8 på var och en av de redan existerande undervisningsklinikerna för medicin och kirurgi, även om detta skulle medföra en förlängning av studietiden med två och halv månad. När det gäller de mindre kurserna kan man förmodligen göra mindre destruktiva ingrepp genom extrakurser på vissa kliniker inom eller utom det nuvarande undervisningssystemet. Jag skulle vilja uppmana utbildningsministern att överväga något sådant arrangemang, innan det definitivt blir för sent.
Herr talman! Gunnar Biörck och jag är alltså överens om att det här är en värdefull utbildning. De rapporter som jag har fått tyder på att de sjuksköterskor som har påbörjat den avkortade läkarutbildningen har bra bakgrund och en stark motivation. Studierna har också hittills genomförts på ett lyckosamt sätt. Det kan naturligtvis uppstå problem vid uppläggningen av utbildningen, men jag kan inte i detalj gå in på detta. Det är ju ett ansvar som Karolinska institutet har. Där har ju också Gunnar Biörck möjlighet att göra sina synpunkter gällande med annan kapacitet. Jag har sagt att jag inte ser någon anledning att nu vidta några åtgärder. Skulle det visa sig att det uppstår något problem som kräver beslut av regeringen, är jag självfallet beredd att positivt pröva saken.
Jag konstaterar än en gång med glädje att utbildningsministern är en resonabel person och att hans och mina synpunkter har en tendens att nalkas varandra varje gång vi möts här i kammaren.
Med hänvisning till den osäkerhet och den oro som uppstått bland artister och arrangörer efter ingripande från AMS angående arbetsförmedling på kulturarbetarområdet ber jag att till arbetsmarknadsministern få ställa följande fråga: Avser statsrådet att vidta åtgärder för att tillmötesgå musikers och andra kulturarbetares önskemål om och behov av en praktiskt fungerande förmedlingsverksamhet?
Herr talman! Stina Eliasson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillmötesgå musikers och andra kulturarbetares önskemål om och behov av en praktiskt fungerande förmedlingsverksamhet. Margaretha af Ugglas har frågat mig om jag är beredd att förelägga riksdagen förslag, som gör det möjligt för nuvarande förmedlingsverksamhet på artistområdet att få fortsätta. Eva Hjelmström har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att garantera kulturarbetarna en icke-kommersiell seriöst arbetande förmedlingsverksamhet. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Arbetsförmedlingslagen bygger på tanken att det i första hand är samhällets uppgift att handha förmedling av arbete och att arbetsförmedling inte skall bedrivas i vinstsyfte. De principer som ligger till grund för lagen har vi accepterat genom att ratificera en ILO-konvention, och denna principiella inställning tror jag inte ifrågasätts av någon. Frågan om förmedling av arbete för dem som arbetar inom kulturområdet har utretts vid flera tillfällen. I propositionen 1975/76:84 anförde dåvarande arbetsmarknadsministern efter samråd med utbildningsministern att en sammanhållen offentlig och avgiftsfri arbetsförmedling för arbetsmarknaden i dess helhet bäst tjänade även kulturarbetarnas intressen. Ett viktigt skäl för detta var att kulturarbetarna i samma utsträckning som andra arbetssökande borde kunna få det stöd som de många arbetsmarknadspolitiska hjälpmedlen utgjorde. Viss enskild arbetsförmedling utan vinstsyfte skulle emellertid få förekomma, om AMS lämnade sitt medgivande. Dessa riktlinjer antogs av riksdagen under våren 1976. Riksdagen beslutade samtidigt att AMS skulle få en särskild kulturarbetsdelegation. Den har till uppgift att bevaka att förmedlingsverksamheten bedrivs och utvecklas på ett sätt som svarar mot kulturpolitikens och kulturarbetarnas behov. AMS har därefter inrättat särskilda kulturarbetarsektioner vid ett antal förmedlingskontor. Kulturarbetarna får också del av den allmänna upprustning av arbetsförmedlingen som har skett under senare år. Den 23 april 1979 gjorde AMS -— på tillrådan av kulturarbetsdelegationen — vissa uttalanden rörande gränsdragningen mot olaga arbetsförmedling på kulturarbetarområdet, vilka var föranledda av att det i förmedlingsarbetet ofta kommer upp frågor om dess.k. produktionsbolagens verksamhet innebär olaga arbetsförmedling. AMS uttalade där att avtal om anställning normalt skall slutas av den arbetssökande själv och inte genom ombud. Ett antal kulturarbetare har därefter vänt sig till AMS och till regeringen för att diskutera frågan. Det har bl.a. gjorts gällande att de undantagsmöjligheter som finns med i AMS-anvisningarna är alltför snävt formulerade. Många har även ifrågasatt, om det finns stöd i lagen för att t.ex. förbjuda familjemedlemmar eller sekreterare att ta emot engagemangserbjudanden. AMS beslut har numera också anmälts för justitieombudsmannen, och ett av produktionsbolagen har anmälts av AMS till åtal. Åtalsfrågan har dock ännu inte prövats. Enligt vad jag har erfarit avser AMS att ta upp överläggningar med bl.a. produktionsbolagen och organisationsförmedlingarna för att undersöka i vad mån det kan behöva göras tillägg till de uttalanden som styrelsen har gjort. Även jag själv har fortlöpande kontakter med berörda parter. Jag vill nu avvakta dessa överläggningar för att se om frågan kan få en för alla tillfredsställande lösning. Leder allt detta inte till resultat, får jag överväga en översyn av lagstiftningen. Även om principerna kring arbetsförmedlingslagen har en bred förankring i samhället, är det inte tillfredsställande att lagen saknar klara besked i praktiskt viktiga tillämpningsfrågor.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Grundprincipen att man inte skall behöva betala för att få jobb är naturligtvis sund och riktig. Och det är naturligtvis också korrekt att lagar skall följas. Men för kulturarbetarna — musiker och andra artister — är det väldigt specifika förhållanden som råder. Inte kan man jämföra artisten med en . vanlig jobbare när det gäller förmedling! Ett sjukvårdsbiträde flyttart.ex. inte för varje dag eller flera gånger om dagen — som en artist. Artister är i ständigt behov av förmedlingsservice, och de privata produktionsbolagen ger artisterna precis den service de är i behov av — bolaget och artisten är ett. Lagen är till för att följas — ja, men hur är det då med tillämpningen av lagen? Ofta verkar det som om lagtolkarna — i det här fallet AMS — arbetar efter principen att människan är till för lagen eller i varje fall att lagen är till för lagtolkarna och inte efter principen att lagen är till för. människorna. De anvisningar som AMS kom med den 23 april i år och den tillämpning av arbetsförmedlingslagen som avspeglas där ger knappast flera jobb för artister — möjligen fler jobb för byråkrater. Men det är ju inte för att höra och se byråkrater som folk köper biljetter. Det som står i sista delen av svaret om de kontakter som nu skall tas tycker jag är positivt. Men man undrar: När kommer det att hända någonting? Det måste ju bli resultat väldigt snart. Förresten är AMS tillämpning av lagen genom de här anvisningarna inte vattentät. Först talar man om att produktionsbolagen som arbetar som ombud för artisterna är olagliga. Men sedan säger man i nästa mening att eftersom det är så särskilda förhållanden på kulturarbetarområdet är det praktiskt att tillåta förmedling av orkester eller grupp genom en medlem i gruppen, som får vara ombud för hela gruppen. Men tänk om kompisarna i gruppen ger sin ombudskompis en slant för det! Det blir ju ungefär samma sak. Det har blivit ett elände inför sommarsäsongen efter de anvisningar som kommit. På många ställen har man inte hunnit underteckna kontrakt. Och det som hänt har fått en mängd negativa konsekvenser och ställt till med en massa oro, besvär och ilska — ingen har kunnat undgå att märka det. Det har kommit folk att förlora jobb och staten att förlora skatteinkomster. Och människors förtroende för statliga myndigheter och politiker har inte precis stärkts genom AMS anvisningar för kulturarbetarna. Den här frågan måste naturligtvis gå att lösa med litet god vilja — ungefär som man gjort i Finland. Min fråga är alltså: Överläggningarna kommer väl snart? Och resultaten kommer väl också snart? Och kan man inte i en första omgång gå ut och säga: O. K., nu låter vi det vara så praktiskt som det är i dag och sedan funderar vi på hur vi skall ha det i fortsättningen.

Herr talman! 1976 var det Astrid Lindgren som med förödande kraft blottlade vårt skattesystems orimlighet. De 100-procentiga marginalskatter som ofta drabbar fria yrkesutövare kom efter Astrid Lindgrens ingripande snart att benämnas Pomperipossaeffekten. I dag är det inte en utan hundratalet svenska artister som protesterar mot en kvävande byråkrati. Kulturarbetsförmedlingen är i grunden väsensskild från den vanliga arbetsförmedlingen. Den handlar om marknadsföring av artister, ej enbart om arbetsförmedling, och den handlar om många och tillfälliga jobb. Artisterna vill ha förmedlare som samtidigt sköter reklam, turnéuppläggning, hotellbokningar osv. Låt oss gärna erkänna, att Povel Ramels arbetssituation är i grunden annorlunda än de flesta vanliga knegares! Den situation vi nu har fått beträffande kulturarbetsförmedlingen är ett uttryck för myndigheternas lust att reglera allting. Den är ett uttryck för den heliga tesen att man ej får ha arbetsförmedling i vinstsyfte. Den praktiska verkligheten bryr man sig inte om. Det är uppenbart att den ordning som nu är på väg att införas är befängd såväl ur artisternas som ur arbetsförmedling ens synpunkt. Den offentliga arbetsförmedlingen har redan i dag svårt att fylla sin uppgift gentemot vanliga arbetssökande på ett tillfredsställande sätt. De arbetslösa ungdomarna t.ex. måste ha mycket mer av individuell service. Det måste närmast vara en lättnad för arbetsförmedlingen att slippa sköta den arbetskrävande artistförmedlingen. Arbetsmarknadsministerns svar är mot den här bakgrunden inte särskilt tillfredsställande. Statsrådet redogör för kända förhållanden men visar föga förståelse för kulturarbetarnas protester. Är inte detta ett område, där prestigen hos beslutsfattarna måste få vika inför den praktiska verklighetens krav?

Herr talman! Jag tackar å Eva Hjelmströms vägnar för svaret. Artistförmedling har delvis varit något av en djungel, där i många fall också djungelns lagar gällt — detta till förfång för de arbetande konstnärerna men till fördel för en rad fördomsfria och hänsynslösa kommersiella intressen. Dessa intressen har inte bara gjort sig profit på artisterna. De har också verksamt befordrat en ytlig, kommersiell och smakförskämmande form av produktion, som ofta grovt missbrukat artistiska talanger. Därför är det helt riktigt enligt vpk:s mening, att AMS söker röja upp i förmedlarträsket. Att politiska högerkretsar ställer upp till försvar för kulturlivets kommersialisering och för profitmakeriets frihet är precis vad man kunde vänta. Men kulturens frihet är och kan aldrig vara detsamma som de kommersiella vinsthajarnas frihet. Och en arbetande artists frihet får aldrig förväxlas med arbetsgivarnas frihet att bedriva arbetsförmedling och pressa ut privata avgifter eller reducerade gager. Förmedlingsverksamhet är således inte något som skall bedrivas av vem som helst, lika litet som skolpolitik och kulturpolitik i allmänhet. Så långt har AMS rätt i denna fråga. Men sedan gör AMS en del märkliga avvikelser från sina egna principer, och det är det betänkliga. AMS ger t.ex., om jag är riktigt underrättad, koncession åt Musiketablissementens förening, som är en ren arbetsgivarorganisation, att bedriva förmedlingsverksamhet. Man ger också koncession åt folkparkernas artistbyrå, som likaledes i detta fall representerar arbetsgivarsidan. Slutligen kan man nämna ett sådant företag som Nya koncertbyrån i Göteborg, som enligt min mening betingar sig helt oskäliga royalties av arvodena till de utländska musiker som de förmedlar jobb åt. Man frågar sig: När AMS visar dessa exempel på avvikelser från sin huvudprincip — hur kan man då samtidigt vägra eller ifrågasätta att t.ex. Yrkestrubadurernas förening eller Musikerförbundet skulle få förmedla engagemang? Det stämmer inte alls. Den fråga jag ställer i konsekvens med Rolf Wirténs svar är denna: Kommer statsrådet i de underhandlingar som nu skall föras att understödja artistförbundens egna kooperativa förmedlingars rätt att i framtiden verka för sina medlemmar också på förmedlingsområdet?

Herr talman! Jag håller helt med om att det råder speciella förhållanden inom den här sektorn av arbetsmarknaden. Det framgår också med all tydlighet av exempelvis riksdagsbehandlingen 1976. Hela det betänkande som då behandlades pekar på de speciella problem som finns inom kultursektorn. Det är därför också naturligt att jag, när jag har närmat mig detta problem, har försökt att se de här svårigheterna i ansiktet och finna positiva lösningar på dem. Till Margaretha af Ugglas vill jag säga att när hon påstår att jag skulle visa föga förståelse för artisternas problem, så är det helt emot mina egna intentioner. Jag har tvärtom försökt att just se det här ur artisternas synvinkel. I den diskussion som jag har fört både med AMS och med berörda parter i denna fråga har det varit mitt huvudmål att finna konstruktiva lösningar inom det nuvarande regelsystemet, för det är vad riksdagen har fastlagt och det är vad vi måste utgå ifrån när vi ser på dagens situation. Jag har också sagt i svaret, och det står jag fast vid, att om det här inte visar sig vara möjligt att komma till rätta med inom det nuvarande regelsystemet, är jag beredd att igångsätta en översyn av lagen, som är från 1935 och som det av olika anledningar i och för sig kan vara skäl att se på och fundera över. Det är också andra delar i det här lagkomplexet som är behäftade med en del svårigheter. Får jag också till Stina Eliasson säga att de här kontakterna — det har framgått av vad jag redan sagt i den här repliken — pågår för fullt. Jag har alltjämt förhoppningar om att man nu inom AMS skall kunna komma till rätta med de här svårigheterna som har uppstått. Det är AMS som har att tolka lagen och att se till att arbetsförmedlingslagen efterlevs. Det är AMS som skall övervaka det här problemkomplexet. Det är AMS som har denna uppgift i första hand. Till Jörn Svensson vill jag säga att i den mån Yrkestrubadurernas förening bedöms vara ett organ som skall kunna jämställas med Musikerförbundet, Folkparkernas artistförmedling osv., kan jag inte se något hinder för att det prövas och att det i så fall blir ett för dem positivt beslut. Men det är inte min sak att pröva det, utan det är i enlighet med lagen AMS som har att göra den prövningen och bedömningen.
Herr talman! Arbetsmarknadsministern säger nu att han har förståelse för artisternas situation, och det tycker jag är löftesrikt. Jag har naturligtvis ingenting emot att man i första hand försöker lösa frågan inom nuvarande regelsystems ram. Går det är det naturligtvis bra. Men det viktiga är att det måste finnas en beredskap och en villighet att, om man inte lyckas den vägen, förelägga riksdagen förslag om en förändring i nuvarande lagstiftning. Det är ju det viktiga att man har den villigheten, om man inte lyckas.

Herr talman! Från vårt partis sida har vi ingenting att invända mot att det är AMS som har den formella kompetensen att tolka lagen, men min följdfråga var föranledd av det förhållandet att arbetsmarknadsministern själv har kontakter i det här sammanhanget. Jag förutsätter att vad ministern säger i dessa mer eller mindre informella samtal inte blir utan verkan på AMS sätt att uppfatta praxis. Kärnproblemet är, som jag ser det, följande: AMS må ha både kompetensen och rätten att tolka lagen, men lagtolkningen skall ju även vara konsekvent, och den skall också ha — förutsätter jag — en viss kulturpolitisk inriktning och icke bara en arbetsmarknadspolitisk. Jag har särskilt fäst mig vid en passus i ministerns svar på frågeställarnas frågor, nämligen där han menar att man skall försöka få en, som han säger, ”för alla tillfredsställande lösning”. Det menar jag är att gå ifrån det ansvar en minister och en regering måste ha, eftersom en för alla tillfredsställande lösning i det här sammanhanget är omöjlig att ernå. Här finns sådana intressen som AMS enligt vår mening med rätta måste motverka, nämligen profitmakeriet och försöken att utnyttja konstnärer och artister i fördomsfri privat förmedlingsverksamhet. Dessa intressen bör bekämpas — man kan ju aldrig ha den målsättningen att man skall kunna få någon lösning som är tillfredsställande för dem — men däremot kan man mycket väl få en tillfredsställande lösning för intressen som finns vid sidan om AMS och som haren icke-kommersiell karaktär, nämligen artisternas egna organisationer. — Det var detta min fråga syftade till. Där tror jag mig också ha fått ett klart svar: att ministern avser att understödja deras möjligheter att vid sidan av AMS bedriva en förmedlingsverksamhet i skäliga former för sina medlemmar. '

Byråkrati i onödan tycker de flesta inte om. Här är det nu ett utmärkt tillfälle för regeringen att visa att man är emot onödigt krångel. Därför frågar jag på nytt: Finns det verkligen inte i dag någon möjlighet att säga att det inte är anledning till oro inom en i varje fall ganska överblickbar tid framöver för de artister, programbolag, arrangörer och den publik som det gäller?
Herr talman! Det finns en arbetsfördelning i vårt konstitutionella system som vi alla måste respektera. Uttolkningen av lagen har AMS att göra. Jag. kan naturligtvis föra samtal med olika berörda parter för att delge dem min syn på saken, och vi kan tillsammans försöka finna konstruktiva lösningar. Det är detta som också skall ske vid de samtal som pågår. Jag vet att viljan finns hos flera parter. Jag vill till Margaretha af Ugglas säga att det hon efterlyste är exakt det som framgår av mitt svar, nämligen att vi, om det inte går att komma fram den här vägen, måste förändra lagen. Att jag då har den beredskapen att jag kan förelägga riksdagen ett sådant förslag framgår av svaret till frågeställarna.
Herr talman! Jag tolkade i ministerns förra inlägg hans ståndspunktstagande så, att han är beredd att medverka till att artistförbunden får bedriva förmedlingsverksamhet. Jag behöver alltså inte ta upp någon diskussion med honom på den punkten. Men jag vill gärna passa på tillfället att anmärka att detta ju inte bara är en fråga för arbetsmarknadsministern och att det inte heller bara är en fråga om en formell lagtolkning, utan att det delvis också är en fråga om kulturpolitik; man får synnerligen olika utslag beroende på vilka intressen man släpper fram i verksamheten. Om man ger förmedlingsverksamheten en fullständig formell frihet får man en övertonvikt av de kommersiella smakförskämmandeinslagen, medan man däremot, om man intar en restriktiv hållning — något som AMS strävar till och vilket i varje fall i princip är riktigt — då också har möjlighet att bedriva en kvalitetshöjande verksamhet rent kulturpolitiskt. Det är i den andan som jag menar att det är viktigt att artistförbunden får vara med i förmedlingsverksamheten, eftersom de arbetar för en sådan kvalitetshöjning.
Herr talman! Jag upplever det ofta själv så att riksdagen beslutar en sak och att sedan något statligt verk får i uppdrag att närmare utforma tillämpningsföreskrifter. Då tror man som beslutsfattare att det blir klart formulerade, enkla regler på ungefär en halv sida. Men oftast är det minst en tätskriven A4-sida och väldigt krångligt formulerat. När det gäller den fråga som vi diskuterar i dag har jag ett intryck av att statsrådet personligen är intresserad av att det blir en positiv lösning till allas bästa. Jag vill också understryka de små bolagens betydelse, som jag har erfarenhet av från mitt eget län — Jämtlands län.

Herr talman! Det sammanlagda skatteuttaget i ett land beror på flera omständigheter. Några sådana omständigheter ligger orubbligt fast från tid till annan. Andra behöver ses över och ändras. Orubbligt fast ligger viljan att slå vakt om den under lång tid uppbyggda sociala välfärdspolitiken. Ett skattepolitiskt reformarbete får inte drabba omsorgen om barnen och de äldre. Det får inte drabba tryggheten i arbetet eller allas rätt till en meningsfull utbildning. Det skattepolitiska reformarbetet får inte smutsa ner adelsmärkena i vårt moderna svenska samhälle. Vi skall därför inte förfalla till den bakåtsträvande inbillningen — som vi då och då till vår förfäran upptäcker i den politiska geografins ytterkanter — att det skulle vara möjligt att minska det sammanlagda skatteuttaget genom att ändra målsättningen för vår grundmurade sociala välfärdspolitik. Men det är en sak att stå fast vid denna målsättning och en annan sak att pröva möjligheterna att hushålla bättre med skattebetalarnas pengar för att uppnå denna målsättning. Med att hushålla bättre menar jag inte bara att vara rationell i ordets vanligaste bemärkelse. Det handlar inte bara om att utföra de offentliga prestationerna rätt, utan också om att utföra rätt prestationer. Ett enkelt exempel bland många på bättre hushållning med skattebetalarnas pengar är följande. För vårt politiska arbete med omsorgen om de äldre i samhället måste vi känna till — och rätta oss därefter — att vi kan vårda en gammal människa i hennes eget hem upp till hela sex timmar varje dag — helgdag som vardag hela året om — innan vi kommer upp till kostnaden för den billigaste av alla institutionsplatser, en plats på ett ålderdomshem. Den offentliga sektorn vimlar av sådana lätt dolda exempel på hur vi med enkelt alternativtänkande kan få en bättre hushållning, samtidigt som vi håller fast vid målsättningen för vår sociala välfärdspolitik. Men vi skall inte inbilla oss att de resurser som frigörs med en bättre hushållning kan komma att minska det sammanlagda skatteuttaget. Den som lever i den tron är inte medveten om de ekonomiska problem som följer av den pågående förändringen av ålderssammansättningen i vårt land. På grund av dessa problem är det i stället nödvändigt med en bättre hushållning för att undvika en höjning av det sammanlagda skatteuttaget. Med det nu sagda, herr talman, vill jag inledningsvis stryka under nödvändigheten av att i det skattepolitiska reformarbetet slå vakt om målsättningen för vår sociala välfärdspolitik. Men jag vill också med skärpa slå fast att ett nytänkande är nödvändigt i vår offentliga hushållning. Annars hamnar vi snart i en definitivt ohållbar skattesituation i vårt land. Det svenska skattesystemet är redan nu så allvarligt skadat att en beklämmande pessimism kommit att prägla reparationsarbetet. Det får inte skadas mer. Därför är en bättre hushållning oundgängligen nödvändig. För någon ändring av vår välfärdspolitiska målsättning kan inte komma i fråga! Jag tror att det är nödvändigt att slå fast detta för att inte bli missuppfattad i ett resonemang om hur det skattepolitiska reformarbetet bör utformas. Under senare tid har ju vulgärrisken i skattedebatten genomgått en skrämmande ökning. Och det skall man nog inte förvåna sig över. Ett kaos brukar locka till övertramp mot sanning och moral. Det gäller även ett kaotiskt system av skatter och bidrag. För ett sådant har vi fått. Vi har fått effekter som ingen förnuftig människa i vårt land kan ha avsett. Och ändå är det så svårt att grunda den aktuella debatten på det förnuft som en gång skapade dessa regler. Man kan eller vill inte förstå de katastrofala följderna av trippelkollisionen mellan skattesystemets progressivitet, inflationens sifferförvrängningar och bidragssystemets karaktär av lapptäcke. Konsekvenserna av denna trippelkollision är långtgående och har med produktiviteten i vårt samhälle att göra — det har att göra med arbetsvilja och initiativkraft. Och det är ord som åter måste få komma till heders i den samhällsekonomiska debatten. Men innan man försöker förstå dessa mera långtgående konsekvenser är det nödvändigt att se på några offer för den här kollisionen mellan progressivitet, inflation och bidragssystem. Det blir en beskrivning av absurditeter. Låt mig börja med ett exempel. En ensamstående person tjänar 70 000 kr., har två barn, båda på daghem, och får bostadsbidrag. Hon vill ha mer, inte minst för barnens skull. Därför tar hon ett tretimmarsjobb varje veckoslut, på obekväm arbetstid och bra betalt. De tre timmarna blir till 150 timmar på ett år och ger hela 10 000 kr. mer i inkomst. Men nära två tredjedelar försvinner i skatt, och därtill kommer minskade bostadsbidrag och ökade daghemsavgifter. Slutresultatet blir att knappt 700 kr. finns kvar av de 10 000 kronorna. Jag borde, för den händelse att någon inte har vaknat till liv av den här absurditeten, egentligen redogöra för den en gång till. Någon lär ju ha sagt, att det bara är i det här huset som man inte känner till dessa galenskaper. För det är ju bara utanför det här huset, i det svenska samhället, som man upplever galenskaperna som en verklighet. Till den här bilden hör också, att den som hon sliter hos för dessa 10 000 kr., som blir 700 kr. i handen, härutöver har att betala avgifter med 3 000 kr. Någonstans, i en butikslokal, i en sjukvårdslokal eller vad det nu kan handla om, är man alltså beredd att betala 13 000 kr. bara i direkt produktionskostnad för något som endast inbringade 700 kr. för den som gjorde jobbet. Herr talman! Det fordras omfattande och genomgripande operationer innan man kan komma bort från galenskaper av det här slaget. Marginalef fekterna av skatteoch bidragssystemet har flera orsaker. Man måste operera på flera ställen. Första operationen är redan gjord. Det var att inflationsskydda skatteskalan. Nästa måste bli en rejäl sänkning av marginalskatten. Och så får vi självfallet samtidigt passa på att sätta ett tak på marginalskatten. Men vi måste också sätta ett tak på övriga marginaleffekter. Det är dock en tekniskt mera komplicerad fråga, som därför måste redas ut närmare. Och många fler operationer måste till. Kommunalskatteproblemet måste angripas, men det måste göras meningsfullt. Inte hjälper det med att flytta pengar från den ena skattefickan till den andra. Kommunalskatteproblemet är egentligen ett hushållningsproblem. Ja, det finns många inslag i reparationsarbetet. Man får, herr talman, ta dem iden ordning som de är tillgängliga för meningsfulla insatser. En meningsfull insats t.ex. för att minska en del av marginaleffekterna får inte hindras av att andra insatser för att minska marginaleffekterna måste anstå i avvaktan på närmare utredning. För säkerhets skull, herr talman, vill jag i exempelraden av absurditeter redovisa ytterligare en. Jag väljer exemplet för att än en gång illustrera vad som kan vara på gång för att äventyra arbetsvilja och initiativkraft, det som grundlägger vår produktivitet, som ju är förutsättningen för vår sociala välfärdspolitik. Det handlar om tvåbarnsfamiljen där den förvärvsarbetande maken har en inkomst av sitt heltidsarbete på 70 000 kr.

Han skulle nämligen bara förlora 6 000 kr. av inkomstminskningen från 70 000 kr. till 35 000 kr. Och det låter ju bra — utom för alla de andra. Även solidariteten kräver sin näring. Det måste löna sig att arbeta. Inte får det löna sig att inte arbeta? Hur skall vi då kunna hålla målsättningen för vår välfärdspolitik? Nog är det besynnerligt att socialdemokraterna och centerpartiet har motsatt sig en rejäl marginalskattereform för vanliga heltidsarbetande löntagare. Vart vill man komma egentligen? Är det ett skattesystem för deltidsarbetande? Självfallet kan man inte mena detta. Vår välfärd skulle ju knaka i fogarna om vi inte jobbade fullt upp. Ser man icke detta? Nog är det besynnerligt. Det är svårt för vanligtvis förnuftigt folk att tro på absurditeter. De tycks ha lättare att tro på sagor — långt från verkligheten. De socialdemokratiska och centerpartistiska turerna vid hanteringen av propositionen 160 om en reformering av inkomstskatten är svåra att följa. Det politiskt-taktiska agerandet skiner igenom på ett sätt som är på gränsen till det cyniska, om man ser det från de hårt trängda skattebetalarnas situation. Man vet inte om man skall rubricera det hela som de obotfärdigas förhinder, en strid om påvens skägg eller som uttryck för någon lekfull politisk underhållning — två slår den tredje. Finansieringsfrågan har använts för att vilseföra i själva sakfrågan. Det framgår ju klart — även av den soch c-märkta majoritetsskrivningen i utskottet — att fp-regeringen vill totalfinansiera de föreslagna skattereformerna, och detta genom skattehöjningar på andra områden. Fp-regeringen säger alltså art finansiering skall ske men däremot bara till viss del hur det skall ske. Och orsaken till detta är också klart angiven. Dels kan beslutet då sättas in i ett mera aktuellt konjunkturpolitiskt sammanhang, dels — vilket är särskilt angeläget att framhålla — kan man avvakta resultatet av den snabbutredning om bruttobeskattning, bl.a. den socialdemokratiska s.k. promsen, som just nu arbetar med avsikten att redan till hösten kunna ge oss bättre kunskaper om effekter vid olika slag av bruttoskatter. Den närmare utformningen av finansieringen av återstoden ville regeringen alltså vänta med under hänvisning till pågående snabbutredning om bruttobeskattningen. Folkpartiregeringens sätt att resonera påminner starkt om vad socialdemokraterna anför i sin partimotion. Den närmare utformningen, skriver socialdemokraterna om sin proms, bör anstå till dess denna utredning har redovisat resultatet av sitt arbete. Ja, så lät det i den socialdemokratiska motionen av den 29 mars. Då ville man besluta om en marginalskattesänkning men vänta med den närmare utformningen av finansieringen till i höst. Nu vill man vänta också med den närmare utformningen av skatteskalan till i höst, detta trots att man i betänkandet skriver att en marginalskattesänkning nu är angelägnare än någonsin under 1970-talet. Som om det vore ett halmstrå griper socialdemokraterna fatt i centerns yrkande om uppskov till hösten. Här ser socialdemokraterna möjligheterna att skjuta hela förslaget i sank med hänvisning till att finansieringsfrågan inte var närmare utformad — det som man tidigare noterat skulle belysas i den pågående snabbutredningen och som man då hänvisade till för att inte närmare behöva gå in på finansieringsfrågan redan nu. Socialdemokraterna hade verkligen rört till det — och det var ju meningen — för centerpartisterna, som blev alldeles yra i mössan och från den ena dagen tillden andra gjorde helt om marsch in i den socialdemokratiska famnen, eller fällan eller vad man nu skall kalla det. För att inte låta bisaken stjälpa huvudsaken, som ju dock är att fortsätta det skattepolitiska reformarbetet med en rejäl marginalskattesänkning i breda inkomstskikt, tog folkpartiet upp frågan om en närmare utformning av finansieringsbeslutet redan nu. Men den stora oredan hade infunnit sig, och ingenting fungerade längre efter normala logiska grunder. Skattebetalarna kom i kläm för det professionellt eleganta politikerspelet. Det är så att man känner doften av den gamla historien om att operationen lyckades, men patienten dog. Centerns argument för uppskovet var en tidsmässig samordning med lönerörelsen. Ju mer man funderar på det, desto mer förvånad blir man. Konturerna av den obotfärdiges förhinder framträder i allt klarare dager. Argumenteringen går ju tvärs emot verkligheten. För arbetsmarknadens parter är det naturligtvis viktigt att förutsättningarna i form av inkomstskattelättnader är kända när avtalsförhandlingarna skall inledas. Nu kommer ett eventuellt beslut i riksdagen erfarenhetsmässigt först i november eller december. Inte minst i år blir detta ett allvarligt handikapp. Gällande avtallöper ju ut redan i slutet av oktober. Parterna på arbetsmarknaden skulle behöva ett besked nu om sänkta marginalskatter för att snabbt i höst kunna starta förhandlingar. Om det är något som försvårar avtalsrörelser och driver på inflationen, så är det höga marginalskatter. Får jag också, herr talman, i detta sammanhang påminna om att regeringens proposition om en fortsatt reformering av inkomstskatten har en ovanligt rejäl förankring — om nu inte kättingen hade brustit. Vid sitt tillträde hösten 1976 anförde trepartiregeringen att ”en varaktig skattereform skall innehålla bl.a. sänkta marginalskatter i vanliga inkomstlägen”. Vid riksmötets öppnande hösten 1978 blev detta ytterligare manifesterat när dåvarande statsministern Fälldin i regeringsförklaringen lovade att regeringen ”kommer under riksmötet att i etapper lägga fram förslag om ändringar i skattesystemet med anledning av bl.a. förslagen från 1972 års skatteutredning ---".

Det som skrämmer mest är påståendena om att folkpartiregeringens skatteförslag inte skulle ha tyngdpunkten hos de breda löntagargrupperna. Sådana påståenden är lögnaktiga. När påståendena finns med i argumenteringen, börjar man naturligtvis misstänksamt leta efter begravda hundar och frågar vad som är på gång. Sanningen är ju denna: Regeringen föreslår marginalskattesänkningar för årsinkomster mellan 34 000 och 114 000 kr. Den största sänkningen, med 5 procentenheter — tyngdpunkten i förslaget alltså — ligger mellan 57 000 och 74 000 kr. I det skiktet hittar vi väl om någonstans inkomsterna för vanliga heltidsarbetande löntagare. Till yttermera visso: inte mindre än 90 96 av kostnaderna för marginalskattesänkningen gäller de skikt i skatteskalan som nästa år, 1980, har årsinkomster under 80 000 kr. Det finns en härlig mening i centerpartiets skattemotion som jag gärna skulle vilja instämma i. Där står ordagrant: ”Det är viktigt att alla debattörer lägger sig vinn om att föra skattedebatten på ett realistiskt sätt.” Tack för de orden, Thorbjörn Fälldin, Nils Åsling, Alvar Andersson, Stig Josefson! De gör att vi trots de märkliga turerna har förhoppningar inför framtiden. Förhoppningsvis förklaras de märkliga turerna mera av ”påvens skägg” än av ”den obotfärdiges förhinder”. Låt oss alltså föra en skattedebatt som är realistisk, som människorna känner igen. Det är ju deras ekonomiska verklighet som det handlar om. Löntagarnas lust att jobba fullt upp ökar inte av politiskt eleganta prestigevinster i skrivbordsteoretisk sifferakrobatik. I stället vill de veta vad som blir kvar i plånboken för eget bruk. Vi måste utgå från de förhållanden som verkligen råder. Det går inte att blunda längre. Arbetsmotivationen minskar. Det kostar inte så mycket att arbeta deltid i stället för heltid. Det lönar sig inte tillräckligt att flytta till ett mera välbetalt jobb på annat håll. Det jobb som erbjuds efter vidareutbildningen ger inte mycket mer i plånboken. Skattemoralen sviktar oroande. Vi har fått en skattetrötthet som har skapat en arbetströtthet, som i sin tur i det långa loppet ger oss problem med produktiviteten och som gör att välfärdspolitiken kan börja knaka i fogarna. Marginalskatten har blivit en välståndsrisk. Herr talman! Jag yrkar bifall till folkpartiets reservation i skatteutskottets betänkande.

Herr talman! Under många år har från flera håll framförts krav på ett nytt skattesystem som inom sig skulle rymma en rad fördelar som man menade att dagens skattesystem inte har. När den borgerliga regeringen tillträdde 1976 fick skatteutredningarna order att skyndsamt lägga fram de förslag som skulle skapa detta utmärkta skattesystem och som skulle tillfredsställa alla krav. Det skulle inbringa de pengar som behövdes för att betala den offentliga sektorns utgifter, det skulle verka inkomstutjämnande och samtidigt produktionsbefrämjande. Det skulle utjämna konjunkturerna och det skulle locka till investeringar. Vad vi nu har fått uppleva skulle jag vilja beteckna som något av en västgötaklimax. Det gamla skattesystemet har i stort sett blivit kvar, och de förändringar som har föreslagits av regeringen har snarare försämrat än förbättrat helhetsintrycket. De skatteförslag som har framlagts under det senaste året har alla haft den svagheten att de inte har kunnat ge samhället de inkomster som har varit nödvändiga för att betala statens utgifter, utan stora underskott har presenterats som har lett till att statens upplåning ständigt har ökat. Det förslag till skatter som har framlagts för 1980 lider av samma svaghet. Regeringen har varit intresserad av att framlägga en proposition som ger väsentliga skattelättnader, men den har inte varit intresserad av att tala om hur dessa skattelättnader skulle betalas, hur man skulle fylla igen de gluggar som uppstår. Visserligen säger regeringen att man på något sätt måste kompensera inkomstbortfallet, men man har före valet inte velat tala om på vilket sätt. Det är något av bondfångeri över folkpartiregeringens metoder. Moderaterna talar åtminstone om att de inte är intresserade av att betala skattesänkningarna. De vill i stället använda det jag brukar kalla trollerimetoden, nämligen att om man sänker skatterna, blir folk så rasande intresserade av att arbeta att det hela betalar sig självt. När den metoden misslyckas — och det har den gjort under de tre år man har haft chansen att använda den - får man ersätta bortfallet med upplåning. Och det har man också gjort. Utskottsmajoriteten är överens om att man inte längre kan driva en skattepolitik med stora minskningar i statens inkomster samtidigt som budgetunderskottet ökar med rekordfart och kraven på samhället fortsätter att öka. Vi skall ha klart för oss att ungefär en tredjedel av statens utgifter i dag betalas med lånade pengar. Vi skall också ha klart för oss att hela den samlade statsskatten inom en mycket snar framtid kommer att gå åt till att betala räntor på statsskulden. Sådant kan man ju egentligen inte hålla på med så värst länge. Vi har därför i utskottet enats om att en skattereform måste vara totalfinansierad, dvs. att skattesänkningar måste kompenseras med ökningar av statens inkomster på annat håll. Vi tror helt enkelt inte på något trolleritrick. Utskottsmajoriteten, som här består av socialdemokrater och centerpartister, kräver att man skall besluta att samtidigt genomföra såväl skattesänkningar som kompenserande inkomstförstärkningar. Därför är man inte beredd att genomföra förslagen i den proposition som vi nu behandlar. Det hade givetvis varit möjligt att uppskjuta behandlingen av propositionen till hösten, och utskottet hade då under mellantiden kunnat försöka hitta på någonting för att finansiera skattesänkningarna — ta initiativ. Men majoriteten fann att propositionen hade felavvägt skatteuttaget på ett sådant sätt att ett helt nytt förslag behövdes. Därutöver innehöll propositionen så många andra förslag som majoriteten inte kunde acceptera, varför den bästa lösningen var att helt avstyrka folkpartiregeringens proposition och begära ett nytt förslag till hösten. Vi är medvetna om att det, med den korta tid som ryms mellan riksdagsbeslut och reglernas tillämpning, kan bli vissa besvärligheter av teknisk art. Men det obehaget och de svårigheterna blir under alla omständigheter mindre än med föreliggande skatteförslag, som skulle ha försvårat avtalsuppgörelsen, både på grund av skalornas utseende och på grund av att ingen visste vilka inkomstförstärkningar regeringen så småningom skulle komma med. Jag tror nämligen att avtalsparterna inte är särskilt intresserade av att t.ex. få en förändring av mervärdeskatten som de inte hade en aning om när de träffade det nya avtalet. Utskottet begär alltså av regeringen förslag till hösten om en skatteskala som dämpar marginaleffekterna i ett brett skikt av inkomstskalan och att skalan utformas så, att de lägre inkomsttagarnas situation uppmärksammas. Centerpartister och socialdemokrater är således överens om att skattesänkningen bör vara något större för de mindre inkomsttagarna och motsvarande mindre för de högre inkomsttagarna. Man är också överens om att den marginalskattespärr som regeringen vill genomföra för dem som tjänar allra mest inte är en lämplig metod att begränsa marginaleffekterna med. Rent tekniskt innebär det att staten går in och betalar en del av kommunalskatten för de människor som har de högsta inkomsterna. För den enskilde skattebetalaren betyder folkpartiförslaget att en inkomsttagare med 50 000 i årsinkomst får 657 kr. i skattesänkning medan den som kommer upp i en inkomst på en halv miljon — det finns några som gör det — får 11 000 kr. i årlig skattesänkning. Som vi alla känner till är det kommunalskatterna som stigit mest och som är den tyngsta skattebördan för alla normala inkomsttagare. Marginalskatte spärren skulle alltså i främsta hand sänka skatterna i de kommuner där uttaxeringen är högst. Dock skulle endast de som har inkomster långt över 100 000 kr. få någon hjälp, och därför är det riktigt när jag säger att staten skulle gå in och betala kommunlskatten för dem som tjänar mest. Socialdemokraterna har i sin motion anvisat en annan väg för att lindra den kommunala beskattningen för alla. Den som bor i en kommun med hög uttaxering får mer än den som bor i en kommun med låg uttaxering. Tekniken är den att man från den slutliga skatten beviljar ett avdrag motsvarande 10 96 av kommunalskatten, som då betalas av staten. Man kan naturligtvis säga att 10 96 av kommunalskatten inte blir några svindlande belopp och att den extra kommunala skatteutjämning som sålunda kommer till stånd inte betyder särskilt mycket. För en 70 000-kronorsinkomsttagare betyder det dock en skillnad på ungefär 500 kr. mellan den kommun som har den högsta och den som har den lägsta utdebiteringen i landet. I propositionen har föreslagits att skattskyldiga skulle beviljas ett begränsat avdrag för gåvor som skänkts till internationell biståndsverksamhet. Det är det enda som blev kvar av den ursprungliga tanken att avdrag skulle beviljas för gåvor till de flesta ideella organisationer, om vilken fråga ambassadör Olle Dahlén gjort en utredning. Från socialdemokratiskt håll har alltid rests motstånd mot denna typ av avdragsrätt, som lägger i den enskildes hand rätten att bestämma hur skattemedel skall användas. Nu tycker alla utskottets medlemmar, möjligen med undantag av folkpartiets representanter, att man kan undvara också den minimala del av den ursprungliga tanken som blev kvar, och när utskottet begär att få en ny proposition till hösten hoppas vi att regeringen verkligen har uppfattat vinken. Regeringen har också velat utnyttja möjligheten att ge befrielse från arvsskatt till fria trossamfund. Regeringen drar sig inte för att i detta sammanhang skilja mellan olika typer av ideellt arbete. Idrottsföreningar, nykterhetsorganisationer och andra ideella organisationer anses inte värdiga att bli befriade från arvsskatt. Med anledning av förslag i den socialdemokratiska partimotionen uttalar utskottet att alla de organisationer som är befriade från gåvoskatt också bör bli befriade från arvsskatt, vilket i praktiken betyder att nästan alla ideella organisationer bör få denna förmån. Jag berörde inledningsvis finansieringen av skatteomläggningen och att regeringen ändå delvis föreslagit några inkomstförstärkningar. Två av dessa förslag har behandlats av skatteutskottet. I samband med denna proposition tas upp höjningen av stämpelskatten vid förvärv av fast egendom och tomträtt samt vid inteckningar. Utskottet har accepterat detta förslag, som beräknas inbringa 550 milj.kr. på helt år. Men utskottet anser samtidigt att det statsfinansiella läget är sådant att man i enlighet med förslaget i den socialdemokratiska motionen kan tillämpa det redan från den 1 juli i år i stället för från årsskiftet, som föreslagits av regeringen. TI annat sammanhang kommer utskottet att redovisa sitt ställningstagande till regeringsförslaget att ta in 600 milj.kr. på ökad energibeskattning i huvudsak på sådant sätt att man ökar oljeskatten med 40 kr. per kubikmeter. Utan att avslöja alltför mycket av kommande arbete i utskottet kan jag upplysa om att det finns en rörande enighet där, möjligen med undantag för folkpartirepresentanterna, att det inte är rätta tiden att fördyra eldningsoljan genom extraskatt. Den fördyringen sköter andra om. Och boendekostnadernas stegring är ju ett av de mera allvarliga problemen. Den del av skatteomläggningen som regeringen ändå nu har kunnat hitta förslag till finansiering av har således också till stor del underkänts av utskottet. I den socialdemokratiska partimotionen har presenterats förslag till skatteskalor som för inkomsttagare upp till omkring 70 000 kr. skulle ge bättre skattesänkningar än vad regeringen föreslagit. Det är alltså inte regeringen som har presenterat det bästa skattesänkningsförslaget för normalinkomsttagare, och en normal inkomst ligger faktiskt under 70 000 kr. i dag. Sedan är socialdemokraternas förslag tämligen lika med regeringens förslag i ett ytterligare inkomstskikt, men när det gäller förslag till lättnader för de verkligt stora inkomsttagarna är naturligtvis regeringen vida överlägsen socialdemokraterna. Socialdemokraternas förslag till skatter för 1980 skulle enligt vårt sätt att se betydligt bättre än regeringens förslag överensstämma med den av alla godtagna principen om att skatt skall betalas efter bärkraft. I vårt försl: g till skatteuttag ingår också ett borttagande av indexregleringen av skatteskalorna och att de belopp som därmed frigörs i förhållande till regeringens förslag omfördelas, så att större rättvisa uppnås mellan olika grupper av skattebetalare. Om detta förslag är naturligtvis socialdemokraterna ensamma. Enligt vår mening visar utfallet av det system som den borgerliga trepartiregeringen genomfört att indexregleringen slagit väldigt olika. Den har framför allt gynnat dem som haft högre inkomster, inkomster som de kanske kunnat spara och inflationssäkra på annat sätt. De som behövt använda hela sin disponibla inkomst till dagligvaror har däremot klart underkompenserats. Då vi enligt utskottets förslag under hösten i år ytterligare en gång kommer att få behandla 1980 års skatter har vi inte ansett oss behöva reservera oss till förmån för våra motionsförslag utan nöjt oss med att i ett särskilt yttrande markera vad vi tycker. Socialdemokraterna har också i sin motion föreslagit hur skatteomläggningen och våra förslag till skattesänkningar skall finansieras, nämligen genom en produktionsfaktorsskatt på 3 96. Då också den frågan ånyo kommer upp till behandling, och då dessutom regeringen tillsatt en utredning om produktionsfaktorsskatten som skall ha sitt förslag klart till början av hösten, har vi ansett att vi inte behöver reservera oss på den punkten heller. Rent allmänt har vi i utskottet resonerat så, att avstyrker vi ett genomförande av den proposition som regeringen kommit med, så måste också alla motioner som är väckta med anledning av den propositionen avstyrkas. En rad av motioner som behandlar samma ämnesområden som propositionen men som var väckta redan under allmänna motionstiden behandlas också i det föreliggande betänkandet och har då rönt samma öde som de motioner som väckts i samband med propositionen. Innan jag går över till att något behandla dessa motionsyrkanden och besvara de frågor som ställts av de föregående talarna vill jag också ta upp ett par andra frågor i samband med propositionen. Till utskottet har överlämnats frågan om beräkningen av det kommunala skatteunderlaget. När ersättningarna från sjukoch arbetslöshetsförsäkringarna för några år sedan kraftigt uppräknades och samtidigt skattebelades svarade staten för de ökade kostnaderna, och i konsekvens härmed skulle hela skatteinkomsten tillfalla staten. Nu vill regeringen ändra på detta. I sak har inte utskottet något att invända mot att en sådan ändring sker. Det är inte särskilt ändamålsenligt att en del av kommunalskatterna skall överlämnas till staten. De här s.k. förmånsinkomsterna har kraftigt ökat och ökar betydligt snabbare än andra inkomster. Regeringen anser att inkomstbilden eller fördelningen av de totala skatteinkomsterna mellan stat och kommun ändå inte skall förändras på grund av detta. Det rör sig här om ett skatteunderlag på ca 20 miljarder kr. För att få bort krångligheten med att staten tar hand om en del skatter som kan betecknas som kommunala sätter regeringen i gång en karusell som gör der nya villan värre än den gamla. Man flyttar på bidrag — det är i och för sig inte så allvarligt — och i slutfasen kommer man fram till att man måste ha olika grundavdrag för den statliga och den kommunala skatten. Således föreslås att grundavdraget vid den kommunala beskattningen skall höjas från 4 500 kr. till 6 000 kr., medan man för att tillföra staten mera pengar helt måste slopa det statliga grundavdraget. Rent teoretiskt går det givetvis att ha olika grundavdrag vid statlig resp. kommunal taxering, men det blir onekligen åtskilligt krångligare, vilket också anförts av dem som yttrat sig i frågan. Om man därtill lägger den smått enorma krånglighet som uppstår vid beräkning av skatt, om en marginalskattespärr genomförs, måste slutsatsen bli att regeringens deklarerade vilja att ta bort krångel resulterat i ett väsentligt ökat krångel om regeringens proposition antagits av riksdagen i oförändrat skick. I detta sammanhang anser jag mig behöva ta upp en annan fråga som gäller krångel och byråkrati och som skatteutskottet blivit inblandat i. Till utskottet har remitterats ett förslag till, som det så vackert heter, en förenklad deklarationsblankett. Utskottet har ansett detta förslag så dåligt att det inte utan vidare velat acceptera det, utan skjutit avgörandet till hösten för att närmare undersöka konsekvenserna. För ett par dagar sedan läste jag i en tidning ett referat av ett tal som statsministern hållit och i vilket han ondgjort sig över skatteutskottets ställningstagande. Statsministern är dåligt underrättad om anledningen till utskottets beslut, för han har enligt referatet sagt att det rör sig om att en formell remiss inte gjorts till riksskatteverket. I själva verket rör det sig här om betydligt allvarligare ting. Ytterst är det fråga om rättssäkerheten — den här gången för vanliga människor. Vad som föreslås i propositionen är nämligen inte att inkomsttagare skall befrias från att fylla i en deklarationsblankett, utan betrielsen gäller endast ifyllandet av summorna. Inkomsttagaren skall uppge samtliga inkomstkällor, men om man tillhör en viss kategori inkomsttagare behöver man inte fylla i summorna. Där skall man förlita sig helt på den arbetsgivaruppgift som arbetsgivaren lämnar. För att vinna förenklingen att inte behöva fylla i summorna är man beredd att ta det osäkra rättsläge som kan uppstå för deklaranten, om inkomstuppgiften är felaktig eller har kommit bort. Ibland — och det är inte så ovanligt — sker också rättelser av tidigare lämnade uppgifter. Utskottet anseraatt detta rättsläge måste klaras upp, innan man är beredd att genomföra det förslag som regeringen har kommit med. Regeringen har väl inte tänkt sig att en skattskyldig skall dömas till ansvar för ett fel, som en annan uppgiftslämnare har gjort. Personligen skulle jag vilja tillägga att den här rättssäkerhetsfrågan är betydligt mer angelägen än den rättssäkerhetsfråga för dem som leker i lagens utkanter som hittills fördröjt regeringens ställningstagande till en allmän skatteflyktsparagraf. Innan regeringen har givit sig på en sådan tvivelaktig åtgärd som den jag här relaterat, borde man ha låtit högsta skattemyndigheten i riket åtminstone få säga sin mening om åtgärden. Nu kommer det ändå att ske genom utskottets försorg. Till detta skall också sägas att de flesta folkpensionärer redan i dag är helt befriade från att deklarera. De behöver ingen förenklad deklarationsblankett. Låt oss med förenade krafter öka detta antal i stället för att införa blanketter med kryssmarkeringar. I den krångelproposition som överlämnats till skatteutskottet finns också delar om alkoholbeskattningen. Detta hör inte hemma i dagens debatt, men låt mig ändå stillsamt fråga om regeringen läser riksdagsbesluten. Mycket kort tid innan regeringen skrev sin proposition i denna del, hade riksdagen med stora majoriteter tagit avstånd från det regeringen sedan föreslog. Respekten för riksdagen är inte särskilt stor. Som jag förut nämnde finns en serie av motioner som behandlas i utskottsbetänkandet, även om de inte är väckta i samband med propositionen. Det finns dessutom motioner som väckts i samband med propositionen och som behandlar den mera långsiktiga skatteproblematiken. Regeringens representant, Nils Hörberg, har i en stor motion tagit upp många intressanta skattespörsmål. Han vill ha bort representationsavdraget, och han kommer säkert att få stöd av många utanför sitt eget parti. Utskottet kommer dock att ta upp de frågorna, när ärendet om företagens beskattning om ett par veckor ligger på riksdagens bord. Nils Hörberg ger sig också på flera avdrag, och det är nästan så att man tycker det är synd att folkpartisternas stora intresse för sådana här frågor ser ut att bli starkast när man just skall lämna riksdagen. Utskottet har, som var och en säkert uppfattat, varit rätt kritiskt mot propositionen. Men låt mig samtidigt i rättvisans namn också säga att det finns någon punkt — eller t.o.m. ett par punkter — där man har kunnat instämma. En utredning om folkpensionärernas beskattning anser utskottet motiverad, och utskottet tycker också att det är bra att man får ett Jag vill också bemöta Bo Lundgren, som i sitt första inlägg talade om att vi har fått en mycket stor skattehöjning under 1970-talet. Den skattehöjningen var mest accentuerad under den tid som hans egen partiledare var ekonomiminister. Att sedan gå ut och tala om att det går att sänka skatterna och komma ned till en viss nivå utan att mera ingående ange var man skall spara — hittills har man bara föreslagit småsaker — tycker jag är ganska falskt. Bo Lundgren sade även att skattepolitikens främsta uppgift är att betala samhällets utgifter. När man då kommer fram till det resultatet att en tredjedel av samhällets utgifter inte betalas utan pengar lånas till dem, måste Bo Lundgren revidera sitt första inlägg. Man betalar i dag inte samhällets utgifter med skatter, utan mycket felas. När det gäller utlandssvenskarnas beskattning framhöll utskottet att nuvarande förhållanden inte var riktigt bra. Därför gick utskottet med på att tillåta grundavdrag för folkpensionsavgifterna. Det var detta utskottet talade om. Något om framtiden har vi inte sagt. Vidare anser vi att grundavdrag för personliga utgifter skall gälla utgifter i det land där man är mantalskriven. Holger Bergqvist tog upp en massa saker, där vi på någon punkt kan hålla med honom. Skatter, bidrag och inflation ger i dag effekter som inte är bra. Vi är beredda att hjälpa till för att få bort dessa effekter. Men vi har i dag en folkpartiregering, som inte anser sig mogen att ingripa mot alla dessa effekter. Man gör bara en enda sak, nämligen föreslår skattesänkningar utan att tala om var pengarna till finansieringen skall tas. Vi har ingenting emot att regeringen ingriper mot vad Holger Bergqvist kallar galenskaper i det nuvarande beskattningssystemet. Men Holger Bergqvist glömmer bort att varje skattesänkning också tar bort pengar för samhället. Holger Bergqvist måste tala om var de pengarna skall tas. Skall man fylla hålen med momsen, är jag inte säker på att de vanliga inkomsttagarna kommer lindringare undan än med dagens inkomstskatteskala. Det går inte att bara säga att allt är galet. Man måste också föreslå lösningar. Holger Bergqvist har sannerligen inte givit några förslag till lösningar. Jag vill än en gång upprepa: Socialdemokraterna har föreslagit större skattesänkningar för vanliga inkomsttagare än folkpartiet har gjort. Folkpartiet har föreslagit mycket större skattesänkningar för ovanliga höginkomsttagare än socialdemokraterna har gjort. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan i samtliga moment.

Herr talman! Erik Wärnberg är en rättskaffens man, och det måste vara besvärande för honom att pliktskyldigast använda formuleringar som bondfångeri och västgötaklimax när det gäller de två frågorna om finansieringen av och profilen på förslaget om marginalskattesänkning. Först finansieringen. Erik Wärnberg måste ju i all rimlighets namn hålla med om att folkpartiet har klart uttalat att en totalfinansiering av den föreslagna skatteomläggningen är nödvändig i nuvarande läge. Dessutom uttalas det klart i det utskottsbetänkande som Erik Wärnberg står för att departementschefen framhåller att de föreslagna reformerna måste finansieras genom skattehöjningar på andra områden. Jag beklagar att Erik Wärnberg t.o.m. upprepade sitt omdöme om förslaget. Jag vill inte kalla detta bondfångeri, men jag vill alltså understryka att vi klart har uttalat att reformen skall finansieras. Däremot har vi sagt — och det vill jag bli trodd på — av respekt för vad som kan finnas i det socialdemokratiska förslaget om en produktionsfaktorsskatt, att man bör avvakta den tekniska snabbutredning som just nu pågår och som skall vara klar i god tid för ett slutligt beslut i finansieringsfrågan. Sedan till frågan om skatteförslagets profil. Erik Wärnberg upprepade att regeringens förslag inte skulle ha sin tyngdpunkt i de breda inkomstskikten. Han sade att det är först under 70 000 kr. som vi kan tala om de breda inkomstskikten. Ja, därför ligger tyngdpunkten i regeringens förslag med 5 procentenheters skattesänkning just mellan 57 000 och 74 000 kr. För att påminna om vad folkpartiet gjort tidigare tillsammans med moderaterna och centerpartiet vill jag nämna att det finns i regeringens proposition en beskrivning som visar att de åtgärder som vidtagits efter 1976 års val helt är koncentrerade till skiktet under 75 000, om man talar om skattesänkningar. Ovanför det beloppet handlar det om ökningar i marginalskatten. Detta är sanningen.

Herr talman! Det var intressant att höra att herr Lundgren inte vill ändra utgiftspolitiken i stort. Han anser att vi skall ha kvar den sociala inriktningen. Han menar förmodligen att det också bör ske en ökning av försvarskostnaderna. Om man tar alltihop detta tillsammans, så kan jag tänka mig att herr Lundgren kommer fram till en mycket mycket obetydlig sänkning av statens utgiftsnivå. Bo Lundgren säger då att det behöver man inte alls tänka på att finansiera, utan det kan nog finansiera sig självt. Och det är här jag menar att trollerieffekten kommer in, eftersom man nu under två tre år har haft en chans att försöka bevisa att detta håller streck, och det har det inte gjort. Man haralltså hela tiden fått det sämre och sämre, trots att man kanske försökt att använda något av denna trolleriteknik. Om jag fattade Bo Lundgren rätt, så menar han att av någon för mig okänd anledning skall man få in en massa pengar. Annars går han ifrån vad han sade tidigare, att skattepolitikens förnämsta uppgift var att finansiera de offentliga utgifterna. Det sade han i sitt första inlägg, och det ansluter jag mig till. Nej, herr Bergqvist, det är nog fråga om något slags västgötaklimax. Om man har hört talas om och sett den propaganda som pågått under några år för hur detta nya fina skattesystem skulle lösa alla problem som fanns, och sedan får se det ynkliga lilla som blir kvar av det, så är det något av en västgötaklimax. Och jag kallar det fortfarande bondfångeri när man säger att man absolut vill sänka skatterna si och så mycket för vissa arbetstagare och att man är ensam om att hålla på marginalskattesänkningar rätt långt uppe —eller där det är realistiskt — men samtidigt säger att man skall totalfinansiera det utan att ange hur det skall gå till. Man talar inte om vem som skall betala denna totalfinansiering. Det gör man inte i förväg, utan man ger karameller först och spar piskan till långt efteråt när man själv inte behöver lida av detta. Det är vad jag skulle vilja kalla bondfångeri. När det sedan gäller frågan om socialdemokraternas förslag gynnar de stora breda grupperna niera, så måste herr Bergqvist se, om man tar in den totala bilden, att socialdemokraternas förslag ger större skattesänkningar för inkomsttagare med 57 000-70 000 kr. än regeringens förslag, som herr Bergqvist nu rekommenderar. Det betyder enligt mitt sätt att se att socialdemokraterna slår vakt om större skattesänkningar för de riktigt breda grupperna, medan folkpartiet börjar i de breda grupperna men går mycket längre upp.

Herr talman! Jag är uppriktigt ledsen för att Erik Wärnberg upprepar vad jag något tillspetsat skulle vilja kalla förvrängningar av faktiska förhållanden. Dessa frågor är nämligen av så utomordentligt stor vikt att det är angeläget att vi kan mötas över flera partigränser och komma till rätta med de missförhållanden som började låt oss säga någon gång i början av 1970-talet, var uppenbara i mitten av 1970-talet och i dag har medfört att vi är inne i en akut krissituation. Vi har — jag vill upprepa det — klart redovisat viljan att totalfinansiera den föreslagna skatteomläggningen. Jag har redan redovisat var vi kan utläsa detta. Men jag är förvånad över socialdemokraterna med hänsyn till att de ju själva i sin motion har lagt fram ett förslag om marginalskattelättnader med avsikt att närmare utforma finansieringssättet först till hösten. Jag vill i det sammanhanget hänvisa bl.a. till den snabbutredning om bruttoskatter som jag talade om. Jag vill alltså bestämt opponera mig mot att det när det gäller utformningen av våra förslag skulle vara fråga om något bondfångeri. Vi har dessutom, då vi förstod att vår välvilja i detta avseende blev misshanterad i debatten, med början i finansutskottet klart deklarerat vår vilja att omedelbart ta itu med diskussionen om den närmare utformningen av finansieringen. Men, som jag sade i mitt inledningsanförande, då hade den stora oredan tydligen redan inträffat, och någon möjlighet till diskussion förelåg inte. När det gäller frågan om marginalskattesänkningarna vill jag upprepa att folkpartiets förslag har en tyngdpunkt just i de breda inkomstskikten, alltså inkomster mellan 57 000 och 74 000 kr. När jag talar om breda inkomstskikt avser jag naturligtvis heltidsarbetande, och jag utgår ifrån att Erik Wärnberg också gör det. Jag är tacksam för ett klarläggande på den punkten, för om det inte är så förstår jag ingenting av vad Erik Wärnberg härvidlag talar om. Låt mig också återkomma till det jag antydde i mitt förra genmäle. Under tiden från 1976 års val, då trepartiregeringen tillkom, och fram till tiden för det förslag som folkpartiregeringen nu har lagt fram för 1980 handlar det om sänkningar av marginalskatteprocenten avseende den statliga skatteskalan på 7, 8 eller 9 procentenheter för de lägsta inkomstskikten upp t.o.m. en inkomst på omkring 75 000 kr. Därefter är det fråga om höjningar. Jag kan inte förstå att Erik Wärnberg envisas med att kalla detta för västgötaklimax. Jag skulle då vilja beteckna Erik Wärnbergs inlägg som, något originellt, bondfångeri med västgötaklimax.

Herr talman! Herr Lundgren medger att jag har rätt i att de stora skattehöjningarna har skett under den tid då hans partiledare var ekonomiminister. De har accentuerats under den tiden. Nu menar herr Lundgren att herr Bohman inte rår för detta, utan att kommunerna var boven i dramat. Men även kommunerna tillhör den offentliga sektorn, och det är kommunerna som sedan åtskilliga år tillbaka har bidragit till att höja skatterna. Tidigare försökte man aldrig att dela upp det mellan staten och kommunerna som man nu gör. Det har alltså hela tiden varit kommunerna som höjt den direkta skatten mest, medan staten har höjt den minst. Att säga att de borgerliga 1976 fick överta något slags konkursbo eller att det var så uruselt ställt att man var tvungen att höja skatterna för att rätta till det hela är väl ändå något av en efterkonstruktion. Jag har roat mig med att se efter hur det förhöll sig under jämviktsriksdagens dagar, då vi hade lotteridragningar. Det visade sig att det inte var socialdemokraterna som vid dessa lotteridragningar ville försämra statens inkomster, utan hela tiden fick den socialdemokratiska regeringen försöka hålla igen för att statens finanser inte skulle försämras än mer. Socialdemokraterna var alltså inte heller då boven i dramat utan helt andra partier. Det är klart att även vi är beredda att sänka marginalskatterna. Framför allt är vi beredda att sänka dem på det sättet att en del av avdragen minskas, så att det blir pengar över att sänka marginalskatterna. Då kan det bli ungefär lika för alla. I dag är det så oerhört många underskottsavdrag att marginalskatterna egentligen är ointressanta för riktigt höga inkomsttagare, som sätter dem ur spel. Kan vi få hjälp med att klara av den saken, är vi mycket intresserade av att sänka marginalskatterna, och det även långt upp. Att vi är beredda att sänka dem i normala inkomstlägen bevisas av alla de förslag som vi har lagt fram. Här måste i alla fall herr Bergqvist erkänna, att lägger han ihop alla de förslag som inverkar på den totala skatten för vanliga inkomsttagare, ger det socialdemokratiska förslaget ända upp till 70 000 kr. större skattesänkningar. Sedan är det när vi talar om landets finanser inte så mycket fråga om marginalskatterna utan om det totala skattetrycket. Vi är alltså beredda att sänka marginalskatterna, men på något annat sätt måste vi betala samhällets utgifter. Det vill herr Bergqvist också göra, men herr Bergqvist vill inte tala om hur. Vi håller i dag på att bråka om ord, men låt oss strunta i vad som är bondfångeri eller inte! Slutligen vill jag i klarhetens intresse säga att även jag hela tiden har talat om heltidsanställda människor.